Herr talman! Först ber jag att få beröra en besparingsfråga. Det statsfinansiella och samhällsekonomiska läge som rådde när denna riksdag började föranledde oss att verkligen dra åt knutarna på olika håll, och vi var alla angelägna om att hitta besparingsmöjligheter. Det är en sådan som avspeglas i den reservation som mittenpartierna har avgivit vid punkten 3. Det föreslås där att rena byggnadsföretag för televerket — alltså inte någonting som har att göra med tillgodoseende av behovet av telefoner eller andra nödvändighetsvaror — till någon del skulle uppskjutas, varigenom detta år en besparing på 7 miljoner kronor skulle åstadkommas. Det har icke kunnat anföras några bärande skäl varför ett sådant uppskov inte skulle vara möjligt, och det gör att vi har framfört förslaget reservationsvis. Jag ber, herr talman, att till att börja med få yrka bifall till reservationen 2 a.

Riksdagsmajoriteten förklarade då efter hård argumentering mot monopolet, inte minst från vår sida, att man skulle behålla den typ av TV-oktroj som vi för närvarande har i vårt land. Detta var anledningen till att vi icke vid vårriksdagens början förnyade vårt motionskrav i denna del.

Det kan däremot diskuteras hur ofta man skall återkomma med ett sådant krav. När högern nu i viss mån har gjort det i samband med den s.k. reklamutredningen, så har högerns reservation fått en sådan formulering i detta avseende, att det inte ter sig lätt att i den delen ge den reservationen sin anslutning. Därvidlag kommer jag att avstå. Jag har personligen råkat ut för en liten malör i detta sammanhang som jag gärna vill redogöra för. Jag hade tillfälle att delta i hela behandlingen av denna fråga i avdelningen, och jag framförde därvid, att jag ville markera både min och mitt partis, folkpartiets, avvikande mening i denna fråga genom att till utlåtandet foga en blank reservation. Emellertid blev jag tvungen att i ett helt annat ärende resa ned till Geneve — nedrustningskonferensen hade just börjat — och det ville sig så illa, att jag när denna fråga kom upp i utskottet in pleno inte var närvarande. Jag var därför inte i tillfälle att på sätt jag angivit markera min och partiets ståndpunkt. Det är ju praxis att blanka reservationer avges i statsutskottet in pleno och att inga andra än närvarande ledamöter kan göra det, så att malören är ur den synpunkten förklarlig, men jag har här velat meddela anledningen till att detta har kunnat passera.

Jag måste säga att herr andre vice talmannens gradering här alldeles nyss i talarstolen av vad svenska konsumenter vill ha och vad de behöver i fråga om resor, TV och andra saker är ett sätt att ta på hela denna problematik som i varje fall jag har mycket svårt att ansluta mig till. Jag vet, och det vet vi alla, att intresset för TV-tittandet hos svenska folket är större än hos kanske något annat folk, i varje fall något västeuropeiskt folk — jag vet inte hur det är i detta avseende öster om järnridån och jag har inte tillgång till någon statistik från Amerika — men tittarfrekvensen hos övriga västeuropeiska folk är inte på långt när så stor som den är här i landet, det är uppenbart. är det inte då orimligt att vi från riksdagens sida skulle liksom sätta oss till doms över önskemålet att få detta massmedium så väl utvecklat som möjligt och säga som man nu gör från högerns sida beträffande TV 2 att det är en sak som vi kan skjuta på framtiden? Jag sätter värde på att riksdagsmajoriteten utan tvekan hållit fast vid det beslut som fattades så sent som i december i fjol, och på denna punkt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Det är utomordentligt viktigt att den tidsram och det schema som då uppgjordes för utbyggande av TV 2 också följs. Herr talman! Vad sedan angår färg TV är det klart att det kan göras invändningar av olika slag.

Vidare känner vi till att Sveriges Radio, åtminstone på den materiella sidan, är rustad för sändningar i färg, och det som härvidlag i främsta rummet erfordras är personell förstärkning. Ett mycket stort antal TV-tittare i södra Sverige, ett par hundra tusen personer, kommer att kunna ta in färgprogram, om de har apparater härför, via den danska TV:n när danskarna börjar testköra. Är det då rimligt att riksdagen skulle ge sig in på något slags ransoneringslust som innebär att frågan ytterligare skjutes på framtiden? På denna punkt har herr Cassel och jag alldeles samma ståndpunkt i sak även om min motivering ansluter sig till den särskilda reservation som vi lämnat, medan högern ju har en annan reservation.

Varken statsråd, riksdagsmän eller andra skall avgöra i vilken mån människor i ett fritt samhälle med fritt konsumtionsval skall tillgodogöra sina behov och i vilken takt det bör äga rum. Här skall möjligheterna stå öppna och det är därför inte nödvändigt att sändarna är utbyggda i så stor utsträckning att man täcker hela landet; man bör kunna börja långt dessförinnan, åtminstone med de nödvändiga provkörningarna. Jag skulle också som ett tillägg till vad herr Cassel anförde vilja säga några ord om industrins situation. Svensk TV-industri är ju klar att starta tillverkningen, men det är givet att den vill veta — och detta är ett helt legitimt krav — när färg-TV kommer att börja i större utsträckning så att en större marknad för färg-TV-apparater uppstår. Det har från industrihåll sagts, att om man inte relativt snart får besked i denna sak, så tvingas man till sådana driftsinskränkningar att det blir nödvändigt att avskeda åtskilliga hundratal anställda. Man är övertygad om att sådana uppsägningar kan förhindras därest besked i god tid ges om införande av färg-TV i enlighet med riksdagens tidigare beslut. Det finns alltså även ett arbetsmarknadsmässigt skäl att i detta avseende inte vila på hanen. Därtill kommer den samhällsekonomiska synpunkten — det berördes av herr Cassel och jag instämmer med honom — att ju längre tid vi får på oss för anskaffning av apparater för färg TV, desto större andel av denna marknad kan då falla på svensk industri; i motsatt fall föreligger risk för en kanske hausseartad import av TV-apparater. Om svensk industri kan få en större del av denna marknad minskas också den samhällsekonomiska påfrestning, som kan bli ganska väsentlig, om beskedet kommer för sent och vi får en hausseartad import. Får jag till sist beröra en fråga av mer budgetmässig natur, en fråga som jag tror spelar en viss roll för Sveriges Radio som företag.

Jag vet att denna tanke av skäl som inte närmare angivits stött på motstånd i kanslihuset. Jag vet också att en sådan här anordning i viss mån strider mot vad som är hävd när det gäller användningen av statliga medel. Men dessa medel är i princip icke statliga. Det är här fråga om licensbetalarnas avgifter, vilka används för att bekosta både den tekniska verksamheten och framför allt programverksamheten. Jag kan därför inte förstå annat än att det ligger god logik i tanken att Sveriges Radio skulle få fondera medel på det sätt som föreslagits. Kontrollen över medlen skulle därigenom inte på något sätt undandras det allmänna. Jag har tänkt beröra denna sak tidigare. Jag tycker att tanken innehåller mycket av förnuft och skulle vara till så stor fördel för programverksam heten, att jag nu från denna plats velat be herrarna på regeringsbänken och i synnerhet kommunikationsministern att verkligen på allvar ompröva, huruvida en fondering av dessa medel på det sätt jag antytt skulle kunna genomföras utan alltför stort dröjsmål. Med detta, herr talman, tror jag att jag redovisat i varje fall det väsentliga i de reservationer som vi har fogat till utskottets utlåtande.

Med det anförda yrkar jag bifall till dessa reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller den reservation som är lämnad från högerpartiet angående uppskjutande av införandet av TV 2 vill jag säga att det är omöjligt att stödja något sådant, när vi nyligen har beslutat om att vi skall ha program 2 i TV och fastslagit tiden till 1969/70. Det parti jag har äran företräda stödde det beslutet, inte bara beträffande tidpunkten och att det skall bli två program i TV utan också att det skall ske inom det nu etablerade företaget. Vi är alltså anhängare av ett radiooch TV-företag i Sverige av samma struktur som vi har för närvarande. Vi menar att det är det lämpligaste.

Huruvida anhängarna av en sådan linje har ökat eller minskat i antal se dan i höstas är naturligtvis omöjligt att veta. Herr Cassel trodde att de hade minskat i antal. Ingenting har hänt som talar för den meningen. Avdelningens ordförande, herr Ståhl, nämnde att han gärna skulle lämnat en blank reservation i detta sammanhang för att rädda sitt samvete något — inte så att han skulle vilja stödja högerns ståndpunkt att vi nu skulle ta någon annan ställning, utan därför att han ville markera att han och hans parti stod på linjen med konkurrerande radiooch televisionsföretag. Det finns ingen som har misstänkt att herr Ståhl och hans parti inte står kvar på den ståndpunkten, och jag hoppas att ingen heller misstänker centerpartiet för att inte stå kvar på sin ståndpunkt. Vidare berättade herr Ståhl att han inte fick tillfälle att lämna den blanka reservationen i utskottet därför att han då var på nedrustningskonferensen i Gené&ve. Jag vill påminna herr Ståhl om att det vid det tillfället anmäldes att herr Ståhl var på landstingssammanträde i Värmland. Jag kan instämma i allt som har sagts om betydelsen av att vi får ett uttalande om tiden för införande av färgtelevision. Jag vill påminna om att centerpartiet i sin motion i höstas angav att riksdagen borde uttala, att färgtelevision skulle införas i Sverige vid samma tidpunkt som TV 2. I avdelningen gjordes då något som betecknades som en kompromiss, nämligen att man skrev att man »snarast» borde få ett besked. Det är svårt att säga vad som menas med snarast, men ett år bör vara rimlig tid för att få ett besked. Vi väckte sålunda ingen motion i; detta ämne under den allmänna mo tionstiden utan avvaktade. Däremot väcktes en motion av folkpartiet som begärde besked till höstriksdagen. Under tiden som utskottet behandlade ärendet svarade emellertid kommunikationsministern på en fråga i medkammaren, och av det svaret framgick att kommunikationsministern inte hade för avsikt att framlägga förslag i ärendet detta år. Med anledning härav har vi anslutit oss till den reservation som är en frukt av folkpartimotionen och i vilken yrkas, att riksdagen skall begära att Kungl. Maj:t vid höstriksdagen ger besked om när Kungl. Maj:t anser tiden vara lämplig att införa färgtelevision i Sverige. De skäl som tidigare anförts är bärande. Det finns ingen anledning att upprepa dem här. Beträffande industrien på området finns det anledning för mig och mina kamrater på östgötabänken att tänka på betydelsen av att den industrien får hållpunkter för uppläggningen av sin verksamhet. Den mest betydande delen av radiooch TV-industrien är förlagd till Östergötlands län, och därför är det av alldeles speciellt intresse för oss att få ett besked i denna fråga vid höstriksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2a och d.

Herr talman! Jag skall göra en liten parentes, och de kammarledamöter som har intresse av den ber jag att slå upp sidorna 12 och 13 i utskottets utlåtande nr 9. Vad utskottet där skriver handlar om ett önskemål framfört i motionsform att vi i TV och radio skall få program »som främjar god smak, elementära sanningskrav och respekt för samhällets lagar». Detta motionsönskemål har utskottet tagit ad notam.

Utskottet anser med rätta att det då inte finns någon anledning för riks dagen att nu yttra sig vidare i frågan. Jag vill understryka detta och instämmer med utskottets inställning till regeringen.

Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att bemöta herr Dickson, men eftersom jag kommer så direkt efter honom vill jag ändå säga några ord i anslutning till utskottets utlåtande och den motion som herr Dickson tillsammans med en kolleza har väckt i denna kammare. För sådana massmedia som radio och TV torde det vara nära nog omöjligt att skapa en medarbetarstab med förmåga att komponera program som alla tycker om. Det är ju så många som tycker och tänker själva. Den ene tycker om en sak och den andre tycker om någonting annat. Många människor vill kanske skapa sensation kring sig själva. Tillvägagångssätten kan vara — höll jag på att säga — tusenfaldiga. Kanske har herr Dickson tidigare inte varit fullständigt allergisk mot detta. Jag vill därmed på intet vis påstå att han på något sätt har skadat vare sig omgivningen eller någon annan medmänniska, och eftersom herr Dickson är nöjd med utskottets lutåtande kan jag endast hänvisa till detta. Herr talman! Jag begärde ordet närmast med anledning av de reservationer som är fogade vid denna punkt i detta utlåtande och som jag vill bemöta i några avseenden. Jag skall börja med yrkandet om en prutning på 7 miljoner kronor till investeringar för televerkets vidkommande i vad gäller inköp och byggande av fastighet.

Det erfordras avsevärda investeringar för detta, och det är inte bara fråga om bostäder. Det gäller köpmän, kontor och näringslivet i övrigt. Vi vill inte vara med om denna prutning, ty den innebär egentligen inte någon som helst besparing, utan i realiteten ett skjutande på framtiden av en investering. Det är ur dessa synpunkter vi inte har ansett oss kunna gå med på detta yrkande.

Genom en reservation vid årets utskottsutlåtande över kommunikationsdepartementets kapitalbudget har högern sett till att den kommersiella TV grytan alltjämt hålls kokande. De argument som anförs i sådana här sammanhang är välkända. Genom konkurrensen mellan flera företag skall man trygga ett större och mera varierat programutbud och en större valfrihet för allmänheten. Särskilt trycker man — såsom nu i högerreservationen — på konkurrensens betydelse för den fria opinionsbildningen. Också de argument som anförts mot högerns och folkpartiets förslag i detta hänseende är välkända. Senast har de med stor utförlighet redovisats i den debatt som fördes i kamrarna i december vid behandlingen av propositionen om rundradions fortsatta verksamhet. Jag skall därför nu inskränka mig till att göra några konstateranden. Då högern talar om etermedia och opinionsbildning görs alltid jämförelser med pressen på ett sätt som skall ge allmänheten ett intryck av att det här är fråga om massmedia som kan och bör arbeta under likartade betingelser. I själva verket är dock betingelserna helt olikartade. En etableringsfrihet av det slag, som erbjuder sig för medborgarna på tryckfrihetens område, är av tekniska och praktiska skäl omöjlig att uppnå på etermediaområdet. Vad det för etermediernas del kan bli fråga om är förvisso ingen fri etablering utan på sin höjd en privilegieutdelning inom en mycket snäv krets. Högerns tal om fri etablering är därför i detta sammanhang ett meningslöst slagord eller, om man så vill, ett konstgrepp. Ty det är väl inte många som tror att skapandet av ett eller annat reklamfinansierat kommersiellt TV-företag vid sidan om Sveriges Radio kommer att nämnvärt aktivera samhällsdebatten, leda till en allsidigare belysning av kontroversiella frågor, intensifiera konsumentupplysningen 0. s. v. Och i fråga om den ökade programmässiga valfrihet för allmänheten, som man brukar tala om som en följd av ett konkurrenssystem, kan hänvisas till utländska erfarenheter som närmast ger en motsatt bild. Jag tycker att de avgivna reservationerna korresponderar ganska dåligt med varandra. I ena fallet yrkas att förverkligandet av det beslut, som riksdagen fattade för ungefär tre månader sedan om införande av ett andra TV program, skall uppskjutas av statsfinansiella skäl. Det var väl många som liksom jag lyssnade till TV-debatten om den föreslagna nya statsbanken i förra veckan. Om jag inte missuppfattade högerns representant förklarade han vid det tillfället att det statsfinansiella läget inte alls är så besvärande och att det i varje fall inte fanns anledning för regeringen att framlägga detta förslag om en ny statsbank. Men det var kanske inte opportunt att då ge uttryck åt de tongångar som vi nyss hört från herr Cassel. Så kommer han emellertid in på nästa reservation, i vilken det yrkas att regeringen skall framlägga förslag om införande av färg-TV för innevarande års riksdag. Vi vet alla vad detta skulle betyda rent nationalekonomiskt och för den stora allmänheten. Enligt de uppgifter som vi har fått — det finns väl ingen anledning att betvivla dem — betingar en färg-TV-apparat två, tre gånger så högt pris om en apparat för svartvitt.

Nu har han tydligen glidit från den; det dröjde väl inte mer än ungefär en månad förrän han var färdig att författa en motion om att vi skulle få förslag redan till innevarande års riksdag. Vi inom majoriteten sade under fjolåret — och vi hyser samma uppfattning i dag — att den sittande reklamutredningen bör handlägga dessa frågor och att riksdagen inte har anledning att ge några tilläggsdirektiv.

Vi har hävdat — och vi håller fortfarande på detta — att riksdagen bör lämnas ett besked cirka 18 månader— 2 år i förväg för att både de producenter som skall tillverka TV-apparaterna och övriga intressenter skall få den tid på sig som de behöver. Från den synpunkten har vi inte ansett det finnas någon anledning att gå ifrån vårt ställningstagande i december månad i fjol. Om herr talmannen tillåter, ber jag därför att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga delpunkter.

Herr talman! När jag hör min vän herr Ståhl på värmlandsbänken tala får jag en känsla av att vi bägge två är litet gammalliberala — herr Ståhl får ursäkta att jag säger det. Vi står varandra mycket nära därutinnan att vi har den bestämda uppfattningen att människor i gemen bör få göra vad de vill inom rimliga gränser och använda sina pengar som de själva önskar. Jag finner herr Ståhls inställning därvidlag i hög grad sympatisk. Men vi kommer inte ifrån att allting har sina gränser och att regeringen och även vi här i huset har ålagts ett visst allmänt ansvar för samhällsekonomien, för penningvärdet, för valutareserven och allt vad därmed sammanhänger. Därför måste både regering och riksdag ibland ta på sig att göra litet besvärliga och tråkiga in Srepp. Beträffande de 450 miljoner som jag talade om och vilka erfordras för att skaffa kanal för ett andra TV-program kan sägas att det onekligen är vi som bär ansvaret, Det är vi som skall besluta om huruvida de 450 miljonerna skall sättas in eller inte. Det är inte någon förmynderskapsmentalitet från vår sida om vi fattar ett beslut härom. Om vi då för tre månader sedan fattade ett beslut i saken som var illa underbyggt därför att vi inte var underrättade om de ekonomiska förutsättningarna, kan jag inte se något hinder för att vi i dag tänker om, när vi nu har fått reda på de ekonomiska förutsättningarna. Vi kanske säger oss att beslutet inte var så klokt. Låt oss vänta med genomförandet av detta tills vi får råd. Här har tre talare stått upp och argumenterat mot högerns synpunkter, men jag måste säga, herr talman, att jag är lika okunnig som jag var när jag började; jag förstår fortfarande inte de skäl dessa talare åberopar för att man inte skall kunna skjuta på denna sak. Jag har inte förstått om de ansett att ekonomien är bättre än jag trodde att den är, bättre än finansministern angivit att den är. Herr Karlsson i Olofström, som för övrigt lät historiens vingslag susa över kammaren och talade om regering och riksdag, om TV diskussionen angående =<:statsbanken, nämnde därvid att en högertalare skulle ha låtit förstå att den svenska ekonomien och framför allt den svenska budgeten var långt bättre än man hade trott. Jag känner inte alls igen detta. Situationen är den att vi inte har dessa 450 miljoner kronor och att de måste tas från något håll. Och då frågar man sig: Finns det för närvarande ingenting som är viktigare än att vi skaffar oss ett andra TV-program? Det hela påminner mig litet om den gamla Strix-historien med gubben som kommer hem till gumman och finner att hon köpt en visp: »Är du rent från vettet människa, skall du gå och köpa möb ler när det inte finns en droppe brännvin i huset?»

Herr talman! Den historia som herr andre vice talmannen slutade med illustrerar att vi åtminstone i vissa saker har så olika värderingar, att risk kanske föreligger för att vi inte riktigt kan tala samma språk. Men jag tror ändå att detta skall vara möjligt här. Herr Cassel diskuterar frågan om anskaffningen av TV-apparater och uppsättandet av sändare som om det skulle gälla pengar vilka skall tas ur statskassan. Men så är det ju inte, herr Cassel. Det är fråga om speciella avgifter, vilka tittarna respektive lyssnarna årligen skall betala. Enligt den planering som riksdagen godkänt kommer dessa avgifter att tas ut i ganska kraftigt ökade portioner. I ett land med sund ekonomi utgör detta ett led i den valfrihet som medborgarna skall ha, och jag fattar inte att herr Cassel och jag i denna del kan hysa olika meningar. Jag skäms inte alls för att bli titulerad gammalliberal — tvärtom. I den mån detta innebär en bekännelse till det fria konsumtionsvalet är jag övertygad gammalliberal, herr Cassel. Jag hoppas att herr Cassel för sin del inte skall ge sig längre ut i det regleringssocialistiska träsk där han nu tycks vara på väg att kliva ner sig. Herr Karlsson i Olofström behöver inte vara bekymrad över den olikhet i uppfattningarna som finns mellan herr Gustavsson i Kårby och mig beträffande det ärende som behandlas under denna punkt i utlåtandet. Det problemet kommer vi båda att lösa utan större svårigheter. Man måste skilja mellan vad som är verkligt betydelsefullt och vad som är av mindre vikt när man resonerar om sådana frågor som herr Karlsson i Olofström tog upp. Det måste slutligen vara något missförstånd när herr Karlsson i Olofström kopplar samman frågan om färg-TV med reklamutredningen. Jag vill med anledning av hans ord uttala den bestämda förhoppningen att beskedet om färg-TV inte skall dröja tills reklamutredningen är klar, ty då kan konsekvenserna verkligen bli sådana att inte bara jag utan även herr Karlsson i Olofström har anledning att vara betänksam.

Herr talman! Jag håller med herr Karlsson i Olofström om att reservationen som avser minskat anslag till televerkets husbyggnader inte innebär någon egentlig prutning utan bara ett uppskjutande, och därom behöver det väl inte stå någon strid. På punkt efter punkt i statsverkspropositionen kan vi se att Kungl. Maj:t använt den tekniken, att man något skjuter på verkställigheten av vissa åtgärder. Detta är alltså inte något ovanligt, och det bör givetvis vara tillåtet även för oppositionen att använda en sådan teknik när den framlägger alternativa förslag. När vi i höstas diskuterade frågan om när färg-TV kunde införas i Sverige, beslöt riksdagen att hemställa hos Kungl. Maj:t om besked snarast. Jag har sagt att detta »snarast» rimligtvis bör tolkas som inom ett år efter det beslutet fattats. Vad man nu begär är att vi till höstriksdagen skall få besked av Kungl. Maj:t i denna fråga. Det vore intressant att höra vad herr Karlsson i Olofström anser att »snarast» kan innebära. I högerpartiets reservation beträffande ett andra TV-program har yrkats att verkställigheten av beslutet skall skjutas framåt i tiden, men reservanterna anger ingen bestämd tidpunkt. Däremot biträder de den reservation där det begäres ett besked om när färg-TV skall införas i Sverige. Ja det måste vara till fördel för verksamheten att vi vet att ett andra TV-program skall införas 1969/70, och det måste väl också be tecknas som en fördel att vi får besked om när färg-TV kommer att sändas här i landet. Jag tycker inte att herr Cassels ståndpunkter står i god samklang med varandra när det gäller de två reservationer som han har biträtt. I anledning av herr Karlssons i Olofström farhågor om framtida regeringsbildande vill jag säga att större bekymmer har centerpartiet överlevt.
Herr talman! Herr Gustafsson i Kårby hade svårt att se det logiska sambandet mellan två av högerns reservationer. Det förstår jag inte. Den ena reservationen går ut på att man bör vänta med att investera 450 miljoner kronor för att skaffa kanal till ett andra TV-program tills de ekonomiska utsikterna är bättre. Och någon gång hoppas vi att den dagen kommer. Den andra reservationen gäller inte att riksdagen skall få ett besked — så som någon råkade säga — utan att Kungl. Maj:t och riksdagen skall ge svenska folket besked om när det skall införas färg-TV i Sverige. Jag tycker det är viktigt att man lämnar ett sådant besked och att man ordentligt och målmedvetet planlägger hur övergången praktiskt skall ordnas. Jag har emellertid både i utskottet och här understrukit, att jag inte alls är angelägen om att övergången till färg TV skall komma så fort som möjligt. Där står jag närmast på samma linje som herr Karlsson i Olofström. Det passar inte i den ekonomiska situation, där vi just nu befinner oss, att fresta människor att skaffa färg-TV-apparater i stor utsträckning.
Herr talman! Om det, såsom herr andre vice talmannen anförde och som jag instämmer i, är angeläget för industrien att få besked om när färg-TV skall infö ras i Sverige, så måste det också vara ytterligt angeläget för samma industri att veta att program 2 i TV här i landet kommer att sättas i gång 1969/70. Det är samma skäl som ligger bakom, nämligen att man i god tid måste ha reda på när någonting händer på detta område.

Herr talman! Herr Ståhl och herr Gustafsson i Kårby försäkrar att man nog skall komma överens om reklamen 1 TV och radio. Det skulle vara intressant att veta, vilken av dem som då skall ge vika. Enligt mitt sätt att se är det inte möjligt att kompromissa på den punkten, utan den ene eller den andre får ge vika, såvida man inte skall ha det så, att det blir reklamsändningar bara varannan dag. Jag vill säga till herr Gustafsson i Kårby att ordet »snarast» kan tolkas litet som man vill — det kan vara samma dag, samma vecka, samma månad, eller det kan gälla en längre tid. Jag tror dock inte att det var någon som tänkte sig att riksdagen skulle få ett förslag i den här frågan under innevarande år. Det kan finnas anledning att på detta område avvakta den tekniska utvecklingen. Jag tror inte att våra tekniker har hunnit så långt med färg TV som det är möjligt att göra och det brukar aldrig vara fel att lära av andras misstag. Det kan vi ha anledning att betänka även i ett sådant sammanhang som detta, eftersom det är fråga om nationalekonomiskt sett mycket stora investeringar.

Herr talman! Jag skall be att med några ord få ange skälen till att jag inte kommer att stödja vare sig utskottets förslag eller högerreservationen utan kommer att lägga ned min röst i frågan om instruktionen till en utredning om reklamen i TV. Utskottet hänvisar i sitt yttrande till riksdagsmajoritetens motivering i december, vilken folkpartiet tog avstånd från. Vi har inom partiet såvitt jag vet samma uppfattning nu som då och kan därför inte hänvisa till motiveringen från december. Jag vill helt kort understryka att vi, såsom herr Ståhl redan har påpekat, anser att man bör arbeta för ett reklamfinansierat självständigt fristående TV företag. Jag har själv på ett tidigt stadium föreslagit att tidningarna i varje fall till stor del skulle bli ägare av ett sådant företag, så att bortfallet av reklaminkomster för dem i viss mån kan kompenseras genom TV-reklamen. Vidare anser vi det väsentligt att reklamköparna icke får något inflytande på programmen. Vi hävdar att det finns möjligheter att ordna detta. Den oro som i det avseendet finns på en del håll, kanske även i centerpartiet, tror vi är ogrundad. Vi kommer att fortsätta att driva denna linje, att det bör finnas en självständig TV 2, som i varje fall till väsentlig del finansieras med reklam. Detta är en helt annan inställning än den som socialdemokratien företräder. Nå, hur är det med högerreservationen i detta stycke? Den bygger i väsentliga avseenden på samma allmänna inställning som vår, men utan någon närmare utredning ger den detaljerade anvisningar om auktorisationsnämnd och alla möjliga andra ting. Det förefaller mig knappast vara klokt att redan nu binda sig på dessa punkter. I en annan reservation föreslår högern att införandet av TV 2 skall uppskjutas.

Om nämligen allmänheten i hög grad skulle uppskatta att få fram ett andra TV-program — det tror jag vi alla anser att allmänheten gör — och är villig att betala för detta, får den ståndpunkt som herr Cassel företräder ett inslag av konsumtionsdirigering, såsom herr Ståhl här antytt. Ett annat vägande skäl för att inte uppskjuta införandet är att ett program 2 i TV skulle vara väsentligt för den offentliga debatten i vårt land. Jag tror att både högern och vi ur den synpunkten anser det ytterst angeläget med ett program 2 i TV. Jag kan inte se annat än att dessa båda skäl tillsammans är tillräckligt vägande för att man bör hålla fast vid beslutet att införandet av TV 2 inte skall ytterligare uppskjutas. Herr talman!

Herr talman! Så sent som i december förra året hade ju riksdagen en lång diskussion om dessa frågor, varför vi väl inte i dag behöver uppehålla oss vid dem så länge. Herr Ohlin tog upp den stora frågan om på vilket sätt radiooch TV-företaget skall vara konstruerat. Emellertid vet herr Ohlin att riksdagen med stor majoritet i december månad beslutade att bygga ut det nuvarande företaget. I den majoriteten ingick inte endast de socialdemokratiska ledamöterna av denna kammare och medkammaren utan också praktiskt taget hela centerparti et. Herr Ohlin, som så gärna vill tala om mittenalliansen, kan ju först ta upp en diskussion med centerpartiet om den skillnad mellan uppfattningarna i frågan som finns inom de s.k. mittenpartierna. Jag tror att vi bör sluta med att i detta sammanhang missbruka ordet frihet och talet om att den allmänna debatten skulle tillföras något värdefullt genom ett fristående reklamfinansierat radiooch TV-företag. Vem kan starta ett sådant företag? Herr Ohlin svarar »tidningarna». Ja, det måste vara ganska kapitalstarka tidningar som skulle kunna göra det, och jag tror inte att friheten i ett sådant företag blir större än i det nuvarande företaget. Jag begärde emellertid närmast ordet, herr talman, för att ta upp frågan om färg-TV och erinra om vad utskottet egentligen sade därvidlag förra året och som riksdagen godkände den 14 december. Jag vet inte om avdelningens ordförande herr Ståhl och herr Gustafsson i Kårby har gått tillbaka till detta utlåtande. Jag skall inte citera allt vad utskottet uttalat i detta sammanhang, men jag vill återge en del som visar att man inte bara bör haka upp sig på uttrycket »snarast möjligt». I utlåtandet sägs efter en redogörelse för frågan bl.a. följande: »Av det sagda framgår att skäl talar för ett klarläggande och ett fixerande av tidpunkten för införande av färg-TV. Utskottet finner dock, att ytterligare analyser av såväl teknisk som samhällsekonomisk art erfordras, innan riksdagen binder sig för en bestämd tidpunkt.

Herr andre vice talmannen uttalar sig i dag så tvärsäkert, men han har tidigare framhållit, att det gäller svårbemästrade problem och att vi bör överlägga med våra nordiska grannländer som har samma svårigheter som vi. Men det nämner inte herr andre vice talmannen i dag. Jag tror att vi nu har ungefär samma situation som i december förra året. Jag är av den uppfattningen att färg TV kommer, men vi skall väl ändå ge regeringen någon tid att klara de problem som föranledde utskottets förslag om en skrivelse till Kungl. Maj:t.
Herr talman! Får jag bara tacka herr Johansson i Norrköping för att han erinrade mig om att jag även skulle ha nämnt att vi bör överlägga med våra nordiska bröder i denna fråga.

Herr talman! Statsutskottet har på tre rader i sitt utlåtande avvisat kristna riksdagsgruppens motion om att statsbidrag skulle utgå till Religionspedagogiska institutet med 30 000 kronor. Utskottet säger att de skäl som anförts för att ett anslag till institutet skulle uppföras på riksstaten inte är tillräckliga, men utskottet har inte på något sätt i sitt resonemang klargjort sin bevisföring därvidlag. Man frågar sig onekligen vilka skäl som skulle anses tillräckliga för att institutet skulle erhålla ett anslag. Vid flera andra tillfällen har det här i riksdagen motionerats om ett anslag till Religionspedagogiska institutet. Det är ett institut som bidrar till fortbildning och vidareutbildning av undervisare i kristendomskunskap. En mycket viktig del av institutets kursverksamhet utgör de religionspedagogiska seminarierna för fortbildning av lärare. Vidare hålles metodikseminarier för pedagogisk träning av lärare, vilka har reell kompetens men saknar lärarkompetens genom provår och liknande. Institutet håller också expertkonferenser och ger ut en skriftserie. Jag vill betona att institutet har både nordiska och andra internationella kontakter. I sommar skall det exempelvis hållas en nordisk konferens i Båstad med representanter för de nordiska länderna. Man står också vid institutet till tjänst med råd, upplysningar och utredningar till enskilda och organisationer. Institutet bedriver sålunda en ganska omfattande serviceverksamhet. Jag behöver väl knappast omtala att institutet också har en samkristen och ekumeniskt upplagd verksamhet. Det borde väl stå klart att ett institut av detta slag tjänar vår skolas sak, eftersom institutets verksamhet bedrivs av människor som frivilligt gör en insats på pedagogikens område och därigenom också kompletterar samhällets insatser i övrigt. De ekonomiska resurserna är emellertid alldeles otillräckliga. Kyrkliga arbetsfonden bidrar visserligen med 10000 kronor, Svenska kyrkans centralråd med 1000 kronor, något som heter C. L. Lindauers fond med 1 300 kronor, Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svenska missionsförbundet med 500 kronor vardera och några lärarförbund med lika mycket var, men det räcker inte långt. Genom skriftserien har man också fått in drygt 1000 kronor. Men arbetet växer, och i längden blir det ogörligt att driva verksamheten utan att ha en avlönad biträdande direktor eller en assistent. Likaså måste man räkna med att direktorn inte i längden kan utföra allt arbete utan er sättning. Jag vill därför uttrycka förhoppningen att vi i år skall få majoritet för det blygsamma anslag om 30 000 kronor till Religionspedagogiska institutet som det här handlar om. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Efter den rundmålning av Religionspedagogiska institutets allmänna verksamhet och betydelse, som herr Källstad här gjort, kunde det kanske vara onödigt att orda mer. Men som praktiskt verksam pedagog inom grundskola och gymnasium med ganska lång erfarenhet av lärarutbildning i bl.a. ämnet religionskunskap vill jag ändå understryka det stora behovet av bearbetning av de pedagogiska problem som sammanhänger med religionsundervisningen. Religionskunskap som skolämne undergår som bekant just nu en mycket genomgripande omvandling både i grundskolan och i gymnasiet. I det senare står lärarna inför en helt ny läroplan, som inte har mycket gemensamt med den gamla och i årtionden tillämpade. Jag vill inte på något sätt förringa vad skolöverstyrelsen kan tänkas åstadkomma eller ta initiativ till i fråga om pedagogisk genomarbetning och handledning, men det står å andra sidan helt klart för mig, att det inte kommer att räcka, om inte de berättigade kraven på pedagogisk aktivitet även i andra ämnen allvarligt skall eftersättas. Att det pedagogiska greppet om läroböcker i religionsoch kristendomskunskap inte alltid är det bästa, är ju nog samt omvittnat från många håll, och det tas dessutom beklagligtvis till intäkt för ringaktning för ämnet som sådant. Läroböckerna är emellertid bara en spegel av det otillfredsställande läget på religionspedagogikens fält. För närvarande utarbetas de första läroböckerna för den helt omlagda undervisningen i religionskunskap på gymnasiet. Önskvärt är, att de kommer att fylla mycket högt ställda krav på pedagogisk reda, pedagogisk inlevelse och objektivitet. Jag kan för min del inte finna annat än att Religionspedagogiska institutet har en betydelsefull uppgift att fylla inte minst på skolpedagogikens område, så länge andra motsvarande institutioner och arrangemang i statlig regi saknas. Skolöverstyrelsen räcker inte till. De religionsvetenskapliga fakulteterna har pedagogiken endast som en liten del bland många andra uppgifter, och lärarhögskolornas pedagogisk-metodiska verksamhet har ännu inte nått några nämnvärda resultat, tyvärr. Det är möjligt, att religionspedagogiken så småningom — och det är kanske det riktigaste på längre sikt sett — helt kan omhänderhas av nu nämnda statliga organ. Så är emellertid i dagens läge icke fallet, och därför ber också jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Efter dessa tvenne anföranden till förmån för reservationen skall jag inskränka mig till att mycket kort redogöra för varför jag för min del funnit skälen tillräckliga för att även jag skall ansluta mig till reservationen. Det är nämligen så, att jag vid så många tillfällen har fått erfara hurusom lärare uttalat sin stora uppskattning av den verksamhet som bedrivs vid Religionspedagogiska institutet.

Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall tiil reservationen.

Herr talman! För statsutskottets majoritet är detta en principfråga. Vi anser att högre utbildning, forskning och fortbildning av lärare är en statlig angelägenhet — tydligen ansåg herr Nordstrandh det också i princip. Vi är mycket medvetna om att det fortfarande brister en hel del, vilket beror på att vi ännu inte ansett oss ha resurser till mer än vad vi gör på det statliga planet. Vi skall bygga ut denna verksamhet så fort resurserna medger, men vi driver principen om att detta bör vara en statlig verksamhet så långt att vi menar att vi skall satsa resurserna på de så att säga ordinarie vägarna. Det bedrivs mycken verksamhet i detta land på frivillig väg som är synnerligen samhällsnyttig, och vi hoppas att den skall fortsätta. Vi har i vissa fall möjligheter att med allmänna medel stödja sådan verksamhet — vi ger exempelvis anslag till föreläsningar och kurser. Men vi anser inte att vi kan på statsbudgeten ta upp småanslag till all verksamhet som i och för sig är nyttig och bra. Går verksamheten inte att inordna i några av de stora grupperna får den, som hittills, ske på helt frivillig väg. Utskottsmajoritetens ställningstagande innebär alltså inte på något sätt ett underkännande av den verksamhet som äger rum. Det är bara så, att vi inte anser att det finns anledning för staten att när det gäller ett område, där staten svarar för den huvudsakliga verksamheten, också stödja privata institut. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! I principfrågan är fröken Olsson och jag helt ense — det är tydligt. Men jag tycker, att man inte skall driva en princip så in absurdum som fröken Olsson nu gör, ty då blir principer i regel nästan omöjliga att handskas med. Vi är också överens om att vad statlig myndighet för närvarande kan uträtta på detta angelägna område inte är tillräckligt. Då gör alltså detta privata institut, uppbyggt på frivilliga medel, tills vidare en insats på skolpedagogikens fält som statlig myndighet borde göra. Jag kan inte finna annat än att vi, så länge staten inte kan tillhandahålla det som här behövs, bör understödja institutet och låta det arbeta vidare, gärna med en viss begränsning till det skolpedagogiska fältet — det är detta jag i första hand talar om.

Herr talman! Sedan långt tillbaka har högerpartiet i motioner föreslagit att dubbelbeskattningen och utdelningen på aktier och andelar i ekonomiska föreningar bör försvinna. De nuvarande bestämmelserna innebär att aktiebolaget först får betala skatt för hela sin vinst, även för den del därav som ut delas, och sedan får aktieägaren betala skatt på den utdelning han erhåller. Följden av dessa beskattningsbestämmelser blir att det ställer sig synnerligen dyrbart för ett aktiebolag att tillgodose nya kapitalbehov genom aktieemission. Detta ställer sig betydligt dyrare än upplåning. Om räntan på upplånat kapital är 6 procent, blir kostnaderna för det upplånade kapitalet 6 procent, då räntan är avdragsgill. Om emellertid kapitalanskaffningen sker genom aktieemission, blir kostnaden dubbelt så hög, eftersom bolaget måste betala 50 procent skatt på det belopp som skall utdelas såsom ersättning för det genom aktieemissionen upplånade kapitalet, och kostnaden blir på det sättet 12 procent i stället för 6. Det blir inte heller mycket kvar av en vinst i ett bolag sedan den först beskattats hos bolaget och sedan hos aktieägaren. Om ett bolag har en vinst på 1000 kronor, som skall delas ut till aktieägaren, tar bolagsskatten bort minst hälften eller 5300 kronor. Om sedan dessa resterande 300 kronor skall utdelas till aktieägaren, blir beskattningen beroende av den marginalskatt denne har. För relativt små inkomster är marginalskatten på den erhållna utdelningen ofta 50 procent. Då återstår endast en fjärdedel eller 250 kronor. Om vederbörande emellertid drabbas av 80 procent marginalbeskattning, åtgår 400 kronor till skatt, och det som sedan återstår av en bolagsvinst på 1000 kronor blir endast 100 kronor. Det är ganska naturligt att dessa bestämmelser inte befordrar framkomsten av riskvilligt kapital via aktieemissioner. Sedan några år tillbaka har vi haft den s.k. Annell-lagen, vilken inneburit att vid nyemissioner rätt till avdrag för utdelning på aktier förelegat med högst 4 procent under en sexårsperiod. Nu föreslås avdragsrätten höjd till 5 procent under en tidsperiod på tio år. till näringslivet är alltid stort. Ökat aktiekapital i företagen utgör alltid en styrka. Detta och självfinansiering i övrigt har utgjort ett av de effektivaste medlen för vårt näringslivs utbyggnad. Under efterkrigstiden har emellertid självfinansieringen beskurits i avsevärd grad genom snävare bestämmelser om rätt till avskrivning på maskiner, inventarier och varulager, och dessutom har pensionsavsättningar inom företagen av känd anledning minskat betydligt. Dessa förhållanden motiverar nu mer än väl att dubbelbeskattningen avskaffas så att det via aktieemissioner skall bli möjligt att få fram mera riskvilligt kapital. I avvaktan på detta har högerpartiet i motion föreslagit att rätten till avdrag vid nyemissioner skall höjas till 6 procent och att den tidsperiod, varunder så får ske, förlänges till 20 år. Den högre avdragsrätten med 6 procent anser vi mycket väl kan motiveras med ränteläget för att aktieemissioner skall kunna hävda sig gentemot obligationslån eller annan upplåning. Beträffande tidsperioden anser vi att 10 år är för kort tid och vi har därför föreslagit 20 år, vilket även föreslagits av folkpartiet och centerpartiet. Flera remissinstanser har anslutit sig till den av oss framförda synpunkten. Sålunda anser bl.a. Kooperativa förbundet att tiden inte bör sättas kortare än till 20 år, då beslut om nyemissioner i allmänhet fattas i samband med planerad utvidgning av verksamheten och man bör beakta den normala omloppstiden för kapitalet vid en större investering. För familjeföretagens möjligheter att utnyttja emissioner spelar också den procentuella avdragsrättens höjd och tidsperiodens längd en avsevärd roll. Detta gäller särskilt för de företag som måste förbereda en generationsväxling. Vi har också yrkat på rätt för företag som under den tid då den s.k. Annell-lagen gällt gjort nyemissioner att få utnyttja de nya avdragsreglerna. Detta motiveras bl.a. av praktiska skäl, då floran av olika grupper av bolag annars kan bli mycket stor, men det motiveras särskilt av kravet på att hela dubbelbeskattningen inom en snar framtid måste bort. Detta senare motiv har ytterligare förstärkts sedan riksdagen under fjolåret beslutat införa en evig realisationsvinstbeskattning vid aktieförsäljning. De ytterligt menliga verkningarna härav för näringslivets kapitalförsörjning via aktieemissioner har redan visat sig på ett oroande sätt. I betänkandet behandlas även ett förslag om rätt till avdrag för avsättningar till en s.k. nyanskaffningsfond. Denna fond skulle under särskilda förhållanden få bildas när ett företag säljes. Vinsten vid försäljningen skulle då få avsättas till denna fond. Vid remissförfarandet har bl.a. Kooperativa förbundet fört fram en tanke på att denna avdragsrätt borde göras generell mot att ett mot skatten svarande belopp deponerades i bank. I reservationen 3 har högerpartiets, folkpartiets och centerpartiets ledamöter föreslagit att denna fråga överlämnas till företagsskatteutredningen att beaktas vid det fortsatta utredningsarbetet. Herr talman! Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Som herr Magnusson i Borås nämnde behandlar detta betänkande två frågor. Den ena gäller ändringar och förbättringar i den s.k. Annell-lagen och den andra ett nytt förslag om möjliget att avsätta medel till en nyanskaffningsfond. Beträffande Annell-lagen måste man hälsa med tillfredsställelse dels att det föreslås en höjning av den del av utdelningen som skall vara fri från skatt, dels att den tid under vilken avdrag får göras föreslås förlängd från 6 till 10 år. Från folkpartiet och centerpartiet har dock i motioner föreslagits att tiden utsträckes till 20 år. Motiveringen härför är att det i den departementspromemoria som låg till grund för förslaget hade sagts att man ville ansluta till den tid som vanligen gäller för industriobligationer. För sådana är emellertid 20 år den vanliga tiden, även om det brukar finnas konverteringsrätt efter tio år. Jag ber i detta avseende, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2. Införandet av skattefri avsättning till nyanskaffningsfond måste betraktas som ett framsteg. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet så till vida har tillstyrkt den motion som har väckts från folkpartioch centerpartihåll, att man vill medge rätt till användning av sådan nyanskaffningsfond även inom annat företag inom en koncern. Detta kommer att ytterligare öka möjligheterna att utnyttja nyanskaffningsfonden, vilket är väsentligt i ett läge då en stark strukturomvandling pågår inom näringslivet. De föreslagna bestämmelserna har emellertid sina svagheter. Avsättning får ske endast om Kungl. Maj:t ger sitt tillstånd i varje särskilt fall. Det är önskvärt att i så stor utsträckning som möjligt undvika en sådan diskretionär prövning från Kungl. Maj:ts sida. Det är därför som vi i vår motion har pekat på Kooperativa förbundets uppslag, att det skulle finnas en allmän rätt till avsättning till nyanskaffningsfond efter samma principer som nu gäller nyanskaffningsfond för fartyg. För att statsmakterna skulle få garanti för att denna rätt inte användes i syfte att slippa undan skatt skulle säkerhet ställas för att skatten verkligen blir betald för den händelse anskaffningsfonden inte används för sitt syfte. Man skulle alltså ha en allmän rätt, som inte är beroende av någon prövning, men vid sidan därav skulle den möjlighet finnas som föreslås i propositionen.

Vi anser det vara en brist, som vi påpekade redan när den provisoriska Annell-lagen kom till, och vi menar att den sittande företagsskatteutredningen bör syssla med dessa frågor. Permanentningen av Annell-lagen får alltså inte vara det sista ordet; det måste vara möjligt att sedan företagsskatteutredningen ytterligare har gått igenom dessa saker genomföra ändringar i lagstiftningen. Samma sak gäller också sambandet mellan kapitalförsörjningen över huvud taget i företagen och skattefrågorna. Vi har i reservation fullföljt ett yrkande som vi hade ställt i folkpartioch centerpartimotioner och begär att man skall låta företagsskatteutredningen utreda = kapitalförsörjningens samband med beskattningen. I ett läge med sjunkande självfinansieringsgrad är det en synnerligen aktuell fråga. Jag ber med: dessa ord, herr talman, att få yrka bifall också till reservation 3, bakom vilken står samtliga representanter för oppositionspartierna i utskottet.

Herr talman! Föreliggande regeringsförslag och utskottsbetänkande innebär klara avsteg från en vedertagen ordning här i riksdagen, enligt vilken partiella förändringar inom ett område uppskjuts, om det på området i fråga pågår en utredning. För närvarande pågår en företagsskatteutredning, men här föreslås inte oväsentliga skattelättnader för bolagen, samtidigt som en provisorisk lagstiftning skall göras permanent. Ingen kan bestrida att detta innebär ett föregripande av kommande beslut om företagsbeskattningen i allmänhet. Detta är en av orsakerna till att jag och några andra ledamöter av kammaren har yrkat avslag på regeringens förslag om permanentning av Annell-lagen och om ökade beskattningsfavörer åt bolagen. Det innebär inte att vi motsätter oss en förlängning av nuvarande provisorium — det bör givetvis fortsätta tills företagsbeskattningen i dess helhet kommer på riksdagens bord. Det andra skälet till vårt ställningstagande är att vi inte anser oss kunna försvara skattelättnader för just bolagen — och här rör det sig främst om de stora — i en tid då skattetrycket ökar för löntagare och andra grupper i samhället. Det talas i motiveringen till förslagen om att man vill befordra företagens investeringar. Då förslagen om skattelättnader givetvis har generell innebörd, betyder det att man alltså vill befordra alla investeringar. Och vi som trodde att samhällets uppgift var att befordra vissa investeringar och att i högre grad koncentrera investeringarna till områden av väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen! Enligt regeringens nu framlagda förslag till investeringsbank skall samhället ikläda sig betydande förpliktelser för att hjälpa fram vissa industriella investeringar och näringslivets utveckling, och detta skall bl.a. ske genom betydande insatser av skattemedel. Varför då dessa skatteeftergifter åt bolagen samtidigt som man föregriper en nära förestående behandling av företagsbeskattningen i dess helhet? Såsom vi har framhållit i vår motion delas vår uppfattning av Landsorganisationen, som i sitt remissutlåtande över den promemoria som utgör regeringsförslagets grundval har uttalat, att man borde uppskjuta hithörande frågors avgörande och behandla dem i samband med en kommande prövning av företagsbeskattningen. Herr talman! Det framgår av det sagda att jag har om möjligt ännu mindre sympati för reservanternas förslag, som ju går ännu längre än regeringens förslag om skattefavörer. Jag vill med hänvisning till vad jag här har sagt yrka bifall till motion 852 i denna kammare.

Herr talman!

Härtill krävs en starkt ökad kapitalbildning för att vi skall kunna klara de väldiga investeringsbehoven. Industrin måste rationaliseras och strukturförändringar kommer också att kräva allt större investeringar. Långtidsutredningen beräknar att den kapitalbildning som behövs för att öka den totala produktionen med i genomsnitt 4,2 procent per år, som enligt utredningen är riktpunkten, uppgår till 200 miljarder kronor under femårsperioden 1966—1970 mot 150 miljarder under femårsperioden 1961—1965. Det betyder alltså att man behöver en ökad kapitalbildning på 50 miljarder i 1964 års priser för de totala bruttoinvesteringarna. Det är uppenbart att denna ökning förutsätter ett ökat sparande, men jag vill här betona, att sparandekvoten också glädjande nog har successivt ökat från i genomsnitt cirka 30 procent av bruttonationalinkomsten 1955—1959 till cirka 32,5 procent 1960—1964. Men det är ändå för litet med hänsyn till det oerhörda <kapitalbehovet. Sparandet måste öka ytterligare, om vi skall kunna klara de stigande investeringarna och förbättra bytesbalansen. Så långt är vi alla ense — jag kanske får bortse från kommunisterna efter vad jag hörde av herr Karlssons i Huddinge anförande. Jag vet inte om kommunisterna resonerar som de gjorde en gång i tiden då man sade: Låt Jerusalem brinna, det spelar inte så stor roll hur det går för näringslivet. Jag förmodar emellertid att det talet inte är populärt hos dagens kommunister. Får jag i alla fall fråga herr Karlsson, om han inte är ense med mig och oss andra socialdemokrater, fastän de borgerliga beskyller oss för att inte vara så intresserade av näringslivet, om att vi alla ändå är beroende av industrins utveckling och att vi därför, även om vi har ett privatkapitalistiskt näringsliv, måste stimulera och stärka det på allt sätt. Det kan inte vara något intresse för oss att låta det duka under eller att inte göra det möjligt för det att kunna följa med i utvecklingen så att det exempelvis kan konkurrera med utlandet. Huvudsaken är enligt mitt sätt att se inte vem som formellt äger företagen. Däremot är det naturligtvis oerhört betydelsefullt hur företagen drivs och hur" produktionsresultatet fördelas, men det är en annan sak. Även om vi nu, som jag sade här tidigare, i stort sett är ense om nödvändigheten av ökad kapitalbildning och ökat sparande är vi inte överens om hur sparandet skall gå till eller hur näringslivets kapitalförsörjning lämpligast skall tillgodoses. Det har varit strid om den saken i många år, och det kommer att bli så även i framtiden, förmodar jag. Industrins företrädare och de som här i kammaren anser sig vara de verkliga företrädarna för näringslivet har ju alltid pläderat för en ökad självfinansiering inom företagen. Under 1950-talet finansierades industriinvesteringarna i mycket hög grad med företagens egna vinstmedel, vilket vi också har understrukit i utskottsutlåtandet. Denna självfinansiering har under 1960-talet successivt minskat genom skärpning av varulagervärderingsreglerna samt begränsning av möjlig heterna att göra avsättning till pensionsstiftelser ävensom genom minskade vinstmarginaler. Kreditmarknaden har alltså fått klara av en ökad andel av investeringarnas totala finansiering. Det är dessa omständigheter, behovet av ökad kapitalbildning för fortsatt rationaliseringsverksamhet i dagens situation och den ogynnsamma utvecklingen av företagens finansiella sparande, som aktualiserar bl.a. frågan om ett ökat aktiesparande genom den s.k. Annell-lagen. Den antogs 1960 och innebär som bekant att aktiebolag som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk medges rätt till avdrag för utdelning på aktier som inbetalats under tiden 1961 —1967 i samband med nybildning av aktiebolag eller nyemissioner av aktier. Om ett bolag före lagens tillkomst ville utdela exempelvis 6 procent måste det redovisa en vinst på 12 procent eftersom bolagsskatten tog hälften. Nu slipper man i detta fall genom Annelllagen ifrån med 8 procent på nytecknade aktier under samma förutsättning, varvid de obeskattade medlen kan användas till kapitalbildning. På detta sätt begränsas i viss mån dubbelbeskattningen, vilken som bekant innebär att vinsten beskattas dels hos bolagen och de ekonomiska föreningarna, dels hos delägarna när den utdelas till dessa. Jag vill betona att det här inte är fråga om att avveckla dubbelbeskattningen av bolagens vinster eller ens om att mildra densamma genom att medge visst avdrag för utdelning på allt inbetalat aktiekapital eller att beskatta utdelad vinst lägre än fonderad vinst. Vad det gäller är att underlätta bolagens kapitalanskaffning via nyemissioner genom att göra denna kapitalanskaffning mera likvärdig i beskattningshänseende med kapitalanskaffning i form av exempelvis obligationslån, vid vilka räntekostnaden är avdragsgill. Detta åstadkommes enklast genom en tidsbegränsad avdragsrätt vid utdelning av nyemissioner enligt Annell-lagen. Vi kan av departementspromemorian se att nyemissionerna mer än fördubblats sedan Annell-lagens tillkomst 1960, så man får väl ändå säga att den har haft en inte obetydlig inverkan. Nu föreslås i propositionen att lagen blir permanent i stället för som tidigare provisorisk, att avdragen höjs till 5 procent och att de får åtnjutas under högst tio år mot tidigare sex år. Jag hade för min del väntat att detta generösa förslag skulle accepteras utan reservationer, men som vi nyss hörde blev det inte så. Aptiten växer medan man äter, säger ordspråket. Högern yrkar på att man skall höja ytterligare till 6 procent och att bestämmelsen skall gälla emissioner efter år 1960. Samtliga borgerliga ledamöter yrkar dessutom på att avdraget skall medges i högst 20 år. Detta låter ju säga sig, men man måste ta hänsyn till att lagstiftningen inte får äventyra samhällets åtgärder i övrigt för att bevara samhällsekonomisk balans. Jag vill erinra om att riksbanksfullmäktige framhåller, att varje steg till att underlätta aktieemissionerna innebär en försvagning av kreditpolitikens effektivitet, vilket väl ändå är ett obestridligt faktum. Därför måste man gå fram försiktigt, och man kan därför i dagens läge anse 5 procent vara en tolerabel siffra liksom också tidsgränsen tio år. Skattelättnaden får inte störa kapitalmarknaden och försvåra kapitalanskaffning på andra områden, som vi säger. Alltför stora skattelättnader kan också leda till konkurrensrubbningar som vi inte anser önskvärda, nämligen när det gäller dem som har gjort nyemissioner före lagens tillkomst och därför inte har samma gynnsamma förutsättningar. Det ligger väl också mycket i påståendet att om procentsatsen sätts för högt kan bolagen i vissa fall nödgas fastställa en lägre emissionskurs för att kunna utnyttja hela avdraget. Herr talman! Som tidigare framhållits föreligger ytterligare ett lagförslag, som innebär rätt till avdrag vid avsättning till nyanskaffningsfond vid avyttring av rörelse eller del av rörelse då försäljningen är ett led i en strukturrationalisering som är önskvärd ur allmän synpunkt. Fonden skall få användas för avskrivning på nyinvesteringar 1 den kvarvarande rörelsen eller i en ny rörelse. Utskottet har utvidgat denna rätt till att gälla även nyinvestering inom en koncern. Som alla förstår är detta en försökslagstiftning, och därför bör man enligt vår åsikt inte gå längre förrän man vunnit erfarenhet om hur avdragsrätten fungerar.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

Herr talman! Allt vad herr Brandt inledningsvis sade i anslutning till vad jag sagt gällde, som alla hörde, inte det ärende vi nu behandlar utan regeringens förslag till investeringsbank. Jag kände igen det mesta. Jag skall avslöja för herr Brandt att vi inte kommer att rösta emot regeringens förslag i den frågan. Vi vill tvärtom gå längre än regeringen både i fråga om bankens resurser och över huvud taget när det gäller dess insatser för näringslivets utveckling. Vi är långt ifrån likgiltiga för frågan om näringslivets utveckling och vi anser alltså att samhället bör göra ännu mer för att befordra näringslivets expansion. Däremot har jag naturligtvis en annan uppfattning än herr Brandt när han anser att det inte skulle ha någon större betydelse vem som äger företagen och bestämmer över dem. Men den frågan kan vi väl diskutera en annan gång, exempelvis när för slaget om denna bank skall behandlas av riksdagen.
Herr talman! Herr Brandt sade att införandet av Annell-lagen och förbättringen av denna inte fick uppfattas som någon eftergift i avsikt att mildra dubbelbeskattningen. Det var detta, herr talman, som föranledde mig att åter begära ordet.

Det är därför jag vågar uttala den förhoppningen att den sittande företagsskatteutredningen skall presentera ett förslag som innebär definitivt slopande av denna dubbelbeskattning. Det kan inte vara rimligt att alltjämt ha den kvar.

Det är ju här som det verkliga riskkapitalet ställs till förfogande, nämligen i form av aktieteckningar, och därför är det också angeläget att i fortsättningen medverka till att göra bolagen mera stabila genom att de får större aktiekapital. Det är dock en av de allra bästa garantierna för att just dessa företag även i framtiden skall ha möjlighet att stå emot den mycket hårda konkurrens som i dag möter det svenska näringslivet såväl ute på exportmarknaderna som när det gäller att försvara ställningen på den svenska hemmamarknaden.

Herr talman! När det gäller ändringarna i Annell-lagen har vi i det sjunkande ränteläge som för närvarande råder nöjt oss med en höjning från 4 till 5 procent som regeringen föreslår. Däremot har vi yrkat att avdragsrätten skall kunna gälla under 20 år. Det har vi gjort därför att utgångspunkten för Kungl. Maj:ts förslag är att man här skall få samstämmighet med den tid som gäller för industriobligationer. Om det nu är så att denna tid är 20 år, borde det ju vara rimligt också utifrån herr Brandts synpunkter att ha tiden 20 år även för aktier. Ja men, säger herr Brandt som utskottets talesman, vi får inte vidtaga några åtgärder som skall kunna minska myndigheternas möjligheter att upprätthålla samhällsekonomisk balans. Det finns nog ingen i denna kammare som tror att förslaget att utsträcka avdragstiden till 20 år i och för sig skulle innebära något hot mot möjligheterna att upprätthålla samhällsekonomisk balans. Det är tvärtom en ur många synpunkter motiverad åtgärd. Sedan nämnde herr Brandt företagens självfinansiering. Det verkade nästan som om herr Brandt tyckte att den nuvarande graden eller kanske till och med en lägre grad av självfinansiering skulle vara lämplig. Det hoppas jag inte är fallet, ty det är i alla fall så — som det har sagts många gånger tidigare — att den första frontlinjen mot arbetslösheten går inom företagen själva. Det måste alltid finnas ett eget kapital inom företagen, och det kan inte i alla delar ersättas med upplånat kapital. Därför menar jag att den sjunkande självfinansieringsgraden inom företagen är ett problem för både företagen och de anställda i företagen, vilket man inte utan vidare skall avfärda med att bara konstatera att självfinansieringsgraden sjunker. Inte minst det forskningsoch utvecklingsarbete som är nödvändigt i vår teknokratiska tid måste till stor del finansieras av eget kapital. Vi motionärer har föreslagit att just denna fråga skall bli föremål för be handling i företagsskatteutredningen, att vi skall få garantier för detta. Och det är vi inte ensamma om. TCO har i sitt i många stycken mycket kritiska remissyttrande över den statliga investeringsbanken opponerat sig mot den formulering som fanns i en av finansdepartementets promemorior, när det gäller finansieringsgraden, och sagt att man bör ta hänsyn till det investeringsincitament som en ökad självfinansieringsgrad utgör. TCO önskar att denna fråga, bland en del andra, skulle bli föremål för utredning. Jag tycker det är beklagligt att den socialdemokratiska delen av denna kammare inte vill följa TCO:s uppmaning att verkligen se till att den na fråga blir utredd. Alla ledamöter av: kammaren kan understryka det kravet genom att rösta på reservationen nr 3.

Herr talman! Till herr Karlsson i Huddinge vill jag erinra att jag åberopade den aktuella kapitalsituationen som motiv för att man nu höjer procentsatserna och även förlänger inbetalningstiden när det gäller Annell-lagen. Jag vet ju att kommunisterna ständigt talar mot varje förslag om skattelättnader för bolagen. De liksom bortser ifrån att vi sitter på samma gren. Varken kommunisterna eller vi tycker kanske att vi har så stort inflytande över det privata näringslivet, men vi är ju ändå beroende av det. Därför måste det arbeta rationellt. Men sedan skall vi se till att få en riktig fördelning av produktionens frukter. Den bank, som herr Karlsson i Huddinge förmenade att jag talade om, avvaktar jag naturligtvis med stort intresse, men den kommer inte att kunna lösa alla dessa problem. Sedan talar herr Gustafson i Göteborg om obligationsräntan. Den ökning som där föreslagits till 10 år har gjorts för att få mera likformighet med t.ex. obligationslånen. Då säger man att ob ligationslånen löper på 20 år, och därför borde man förlänga avdragstiden för aktieutdelningarna lika mycket. Jag har försökt att förklara skälen däremot. Även riksbanksfullmäktige har framhållit, att om vi under de 20 åren höjer räntan eller vidtar andra åtgärder för att få en kreditåtstramning, så kan det innebära problem att ha en skattelättnad som sträcker sig över en tjugoårsperiod. Det kan, som riksbanksfullmäktige säger, betyda en försvagning av kreditpolitikens effektivitet. Det är i korthet förklaringen till att man föreslagit 10 i stället för 20 år och till att man över huvud taget inte höjer avdragsprocenten till mer än 5 procent Beträffande självfinansieringen säger herr Gustafson i Göteborg att den är ett problem — och det erkänner jag gärna. Det medgav jag också indirekt i mitt första anförande. Men jag vill fråga: Kommer en sjunkande självfinansiering att medföra mindre benägenhet hos företagen att investera? Det är möjligt men jag tror det knappast. Om självfinansieringen ökar så innebär det att företagsvinsterna också ökar, liksom även bolagsoch företagsförmögenheterna. Men då sker det — såvitt jag kan förstå — antingen på löntagarnas eller konsumenternas bekostnad i form av onödigt höga priser och onödigt låga löner. Det är inte önskvärt ur fördelningssynpunkt, anser vi, men det är naturligtvis en politisk stridsfråga. Blir investering genom självfinansiering mer rationell? Nej, hävdar jag. Fördelning av investeringarna mellan olika företag kan bli mindre rationell än om den sker via kreditmarknaden. Kapital, som annars ginge ut i den allmänna kreditmarknaden, stannar kvar i företag, som ur samhällets synpunkt inte är de angelägnaste eller rationellast skötta, trots investeringar. Så långt kan jag hålla med herr Karlsson i Huddinge, att vi naturligtvis har främsta intresset av att se till att man kan investera i de företag som sköts rationellast och som ur samhällets synpunkt är de betydelsefullaste.
Herr talman! Herr Brandt säger att en ökad självfinansiering skulle ske på löntagarnas eller konsumenternas bekostnad. Jag anser att den sker på aktieägarnas bekostnad. Under tiden efter det första världskriget konsoliderades inte företagen utan gav stora utdelningar. De delade ut praktiskt taget hela den vinst de hade. Följden blev att när depressionen kom förde den med sig en rad katastrofer. Då lärde sig både företagarna och statsmakterna att det behövs möjligheter till konsolidering. Har vi ett samhälle med konkurrens och med starka fackliga organisationer, så innebär möjligheterna till ökad konsolidering att det blir mindre att dela ut till aktieägarna. Det tycker jag är bra, ty då får företagen ökade möjligheter att investera. Herr Brandt är nog ganska ensam om att tro, att en ökad självfinansieringsgrad inte skulle innebära ett investeringsincitament. Det finns folk som tidigare har sagt, att vi inte får ha så hög självfinansieringsgrad, ty det kommer att stimulera investeringarna för mycket, vilket inte är förenligt med deras syn på politiken. Vad beträffar det första argument som herr Brandt förde fram, nämligen att en ökad självfinansieringsgrad inte skulle vara investeringsstimulerande, så tror jag nog att herr Brandt tillhör en mycket, mycket liten minoritet. Det andra argument som herr Brandt nämnde är teoretiskt mycket intressant. Man kan säga att om pengarna inte stannar kvar i företagen utan kommer ut på den allmänna marknaden, sker en strängare räntabilitetsbedömning. Som vi alla vet, bedriver affärsbankerna en mycket sträng och effektiv räntabilitetsbedömning. Teoretiskt låter det väldigt bra, men det finns ju en hel del beslut inom företagen som måste verkställas snabbt, och det gäller inte alltid pro jekt, för vilka man kan ge en bankmässig säkerhet. Man vill så att säga inte riskera andra pengar än dem man själv har. Det kan också vara så att de som lånar ut pengar ser på hur stort det egna kapitalet är. Även om argumentet teoretiskt är mycket intressant, måste man konstatera att det, för att ett företag skall kunna vara dynamiskt och utvecklas, behövs en betydande grad av konsolidering av företaget. Jag tror därför att vi bör eftersträva en ökad självfinansieringsgrad. Jag tror dock inte att vi kan komma tillbaka till en så höggradig självfinansiering som i början av 1950 talet. Den höga självfinansieringsgrad som vi då hade var nog inte i alla avseenden lyckosam. Jag vill inte ha den tillbaka. Det finns dock ett mellanting mellan den nuvarande mycket låga självfinansieringsgraden och den 100 procentiga, där vi får det optimum som ger den bästa utvecklingen inom näringslivet. Dit har vi långt att gå, och därför bör denna fråga utredas.
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Gustafson i Göteborg har sagt. Emellertid begärde jag ordet, när herr Brandt tog upp självfinansieringsproblemet och försökte göra gällande att en ökad självfinansiering skulle vara till nackdel för löntagarna därigenom att det skulle bli mindre pengar över till löner. Det är en fullständig missuppfattning, herr Brandt. Den minskade självfinansieringen beror ju på att staten tar in mera pengar i skatt från företagen och på det sättet tillför statskassan medel som annars skulle ha fått ligga kvar i företaget. För näringslivet är det angeläget, vilket herr Gustafson i Göteborg har framhållit, att det finns riskvilligt kapital som i rätta ögonblicket kan stå till företagens förfogande för att göra den rätta investeringen och därmed också skapa möjligheter till ett konkurrens förhållande som gör att full sysselsättning kan upprätthållas. Om vi granskade en mängd olika företag, som tidigare har ombhuldat självfinansieringen, så skulle vi snart finna att det är just de företag som har använt sin självfinansieringsmöjlighet till att göra investeringar som skapat möjligheter att upprätthålla en full sysselsättning. Det finns företag som arbetar i branscher med mycket hårt och kärvt konkurrensläge och som tack vare detta förhållande haft möjlighet att överleva uppkomna kriser och ge sina anställda god sysselsättning. Herr Brandt sade att investeringarna skall ske där det ur samhällets synpunkt är betydelsefullt. Det är ett rätt egendomligt uttalande. Det måste från samhällets synpunkt vara betydelsefullt om investeringar görs med självfinansierade medel just i sådana företag som därmed skapar sig en möjlighet att överleva i den hårda konkurrensen. Detta är det viktigaste, men jag har en känsla av att herr Brandt, när han talar om från samhällets synpunkt betydelsefulla investeringar, i stället menar vad den socialdemokratiska regeringen finner angeläget. Det är emellertid inte alldeles säkert att man inom regeringskretsen gör den rätta bedömningen av var det skall investeras i framtiden. Troligt är snarare att det går bättre, om hela den bedömning som skall göras fördelas på många händer.

Herr talman! Under 1950-talet hade bolagen denna stora möjlighet till självfinansiering — men hur fungerade den? Jo, man kunde skriva ned lagren avsevärt, man hade rätt till fria avskrivningar av maskiner, inventarier o.s.v. och man skapade stora fonder. I stället kunde man givetvis ha tillverkat varorna billigare för tillfället eller ha betalt ut högre löner. Vi har aldrig kritiserat att företagen har haft dessa möjligheter. Tvärtom var det väl finansminister Wigforss som en gång lade fram förslaget därom här i riksdagen. Vi ansåg att industrin skulle ha möjligheter till kapitalbildning för att rationalisera och bygga ut. Det är uppenbart, och det är vi alla ense om. När nu herr Magnusson i Borås säger att många stora företag just tack vare självfinansieringen kan driva en rationell industri, så är detta naturligtvis i och för sig riktigt. Ingen har ju heller bestritt att vissa företag under 1950-talet och tidigare haft möjligheter att fondera medel på grund av de regler för avskrivning, varulagervärdering o.s.v. som gällt och därmed kunnat skaffa sig ett eget kapital, som till 75 å 100 procent möjliggjort investeringarna. Generellt verkar systemet givetvis inte så. Det är obestridligt att det inte går att låta vilka företag som helst skapa fonder på detta sätt — företag som kanske är mindre angelägna ur samhällets synpunkt och fonder som vi inte vet hur de används. Mycket kapital skulle då kunna dras från den allmänna kreditmarknaden och satsas på företag som ur samhällets synpunkt inte är så angelägna, medan mer angelägna företag inte skulle kunna få erforderligt kapital. En gång hade vi på riksdagens bord ett lagförslag — jag minns inte om det var Annell-lagen — där Kooperativa förbundet angrep självfinansieringspolitiken av just den anledningen att självfinansieringen drog kapital från allmänna kreditmarknaden. Kapitalet stannade kvar i företagen alldeles oberoende av hurudana dessa var, och företagen kunde göra på detta sätt därför att de hade en marknad. Då herr Gustafson i Göteborg säger att självfinansieringen inte sker på löntagarnas utan på aktieägarnas bekostnad medger jag att han i viss mån har rätt, Jag satt med i utredningen om in vesteringsfonder, som vi en gång fattade beslut om här i riksdagen. Chefen för Grängesbergsbolaget sade då till mig: »Jag hoppas att Brandt är med och hjälper mig, så att vi kan lura aktieägarna.» Man skulle alltså låta pengarna stå kvar i företaget; aktieägarna skulle inte få kännedom om den saken och företaget därför inte behöva betala ut pengarna. Det var en synpunkt som jag principiellt ansåg att jag kunde ansluta mig till. Jag är fullt på det klara med att aktieägarna i viss mån kan luras genom ett sådant tillvägagångssätt. Men jag anser det ändå obestridligt att självfinansieringsprincipen, sådan den tidigare tillämpades, inte var riktig. Om självfinansieringen får alltför stora mått kan den gå ut över löntagarna eller konsumenterna — det vidhåller jag. Av den anledningen har ju också avskrivningsreglerna skärpts på ett sådant sätt att de inte numera ger samma möjligheter till självfinansiering. Det är kanske inte så mycket mer att säga i denna fråga, men jag vill ändå ta upp ytterligare en sak. Herr Magnusson i Borås sade att affärsbankerna, företagsledarna och andra väl ändå borde kunna bedöma dessa ting bättre än regeringen. Jag vill inte alls förneka att det är mycket troligt. Nu förekommer det ju diskussioner av det slaget inom bankvärlden, men jag tror för min del att varken en bankdirektör eller en företagsdirektör, som har att se uteslutade på sitt eget företag, kan bedöma konsekvenserna av den ena eller andra åtgärden ur hela samhällets synpunkt. Då tror jag att regeringen har större förutsättningar att lyckas därmed, t.ex. genom att tillsätta en styrelse som kan behärska hela fältet och se det hela i stort. Jag tror inte att det därigenom blir någon sämre bedömning.
Herr talman! I ena stunden säger herr Brandt att en relativt hög självfinansieringsgrad är önskvärd och att han inte kritiserar förekomsten av en sådan, i nästa ögonblick menar han att den har betydande nackdelar. Jag tror att herr Brandt, när han har tillfälle att i lugn och ro studera sina yttranden i denna debatt, kommer att göra den sakliga konklusionen att en högre självfinansieringsgrad än den vi för närvarande har är motiverad.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag återkommer ännu en gång. Herr Brandt talar fortfarande om de företag som ur samhällets synpunkt är betydelsefulla. Jag förstår över huvud taget inte vad det är för slags företag herr Brandt i detta sammanhang syftar på. Det måste väl vara betydelsefullt för samhället att det finns företag som även under de nuvarande mycket hårda konkurrensförhållandena kan drivas och skapa vinster och därmed bereda ett underlag för sin självfinansiering. Jag kan inte förstå annat än att detta måste vara ett verkligt samhällsintresse. Jag menar att dessa företags verksamhet befordras genom en metod som åtminstone bibehåller några möjligheter till en självfinansiering. Det är detta som jag är angelägen om att understryka. Jag förstår över huvud taget inte herr Brandts resonemang när det gäller vad som ur samhällets synpunkt är av betydelse.
Herr talman! Jag skall avslutningsvis bara göra en liten replik. Jag är självfallet införstådd med att företagen har en viss självfinansieringsgrad, eftersom jag nu har argumenterat för den av finansministern framlagda propositionen, vilken ger möjligheter för företagen till kapitalbildning genom den föreslagna rätten till avdrag för nyemissioner.